Herr talman! Jag skall inte alls utnyttja hela min taletid. Jag skulle vilja ta upp två frågor. Naturligtvis är det oerhört glädjande att det inom utskottet finns en enighet, i varje fall i ord, om att det behövs ökade resurser. Men även om det är en framgång är det inte någon realitet förrän vi — vilket sker ganska snart — ser vad regeringen är beredd att satsa. Vad det nu handlar om är hur det förslag som kommer skall se ut. Jag undrar om Birger Rosqvist vet med hur mycket regeringen exempelvis vill öka satsningarna på banverket och dess investeringar framöver. Det skulle i så fall vara intressant att få en liten inblick i det. Birger Rosqvist hade tydligen redan före mitt anförande bestämt sig för att ta upp ”just in time”-transporterna. Det vore kanske fel att säga att det har gjorts för många studiebesök hos bilindustrin — det står var och en fritt att göra sådana — men kanske har man tittat litet för djupt i det material som kommer från näringslivet om hur transporterna i framtiden skall se ut. ”Just in time”-transporterna är, som jag sagt, ett medel för företagen att öka sina miljardvinster, eftersom de genom dessa kan minska lagerhållningen. Vi vet redan att ”just in time”-systemet med lager rullande på hjul i stället för den traditionella lagerhållningen ökar slitaget på grund av att långtradaroch lastbilstrafiken ökar. Det är självklart, Birger Rosqvist, eller hur? Det är denna samhällsekonomiska aspekt som jag menar att vi måste diskutera, liksom vad det innebär att ha så många fler tunga fordon på vägarna, där dessa redan utgör farliga inslag i trafiken och hinder för säkerheten. Det är fullständigt klart att t.ex. ambulansförare och andra med erfarenhet av ambulanskårsutryckning ser de tunga fordonen i vägtrafiken som mycket farliga och som mycket stora hinder. Dessutom utgör de en miljöbelastning. Transportforskningsberedningen arbetar inte bara med Prometheus, utan gör också andra undersökningar. Bl.a. har den genomfört en undersökning, som lades fram i slutet av förra året och som behandlar ”just in time”-systemets samhällsekonomiska konsekvenser. Där visar man med exempel från Volvo och Saab med hur mycket företagen har ökat sina transporter till och från underleverantörer genom användningen av det här nya systemet. Jag vill därför fråga Birger Rosqvist: Är trafikutskottets ordförande inte det minsta rädd för ”just in time”-transporterna och deras utbredning? Vi är ense om att satsa mera resurser på miljövänliga transporter, men de goda konsekvenserna av detta äts kanske upp av att lastbilstrafiken ökar bl.a. på grund av ”just in time”-systemet. Ser Birger Rosqvist ingen fara i det?
Herr talman! Birger Rosqvist sade i sitt anförande ungefär att människor i glesbygden och på alla andra håll i landet har berättigade krav på en likvärdig andel av utbudet inom trafiksektorn. Han frågade om det är detta som vi från centerns sida har reserverat oss emot när vi i vår reservation talat om decentralisering. Nej, det är inte det synsättet som vi reserverar oss emot, tvärtom; vår kritik riktar sig mot att det är så långt mellan ord och handling i socialdemokraternas agerande på det här området. Det är alltså en alldeles för stor del av de tillgängliga medlen inom trafiksektorn som investeras i storstadsregionerna och en alldeles för liten del som kommer glesbygden till godo. Vi har tidigare i olika debatter med anledning av järnvägsbetänkanden, vägbetänkande osv. här i kammaren redovisat centerns syn på detta. Vi vill satsa väsentligt större resurser i järnvägsinvesteringar och i vårt program för beläggning av grusvägar, vi vill att det anslås 100 miljoner ytterligare till enskilda vägar osv. Vi har en mängd förslag i sådana avseenden. Vad kritiken riktar sig mot, Birger Rosqvist, är att det inte räcker med vackra, allmänt hållna deklarationer här i kammaren, utan det gäller också att gå från ord till handling. Vi skall leva upp till målen för den regionala balansen liksom till målen för miljöpolitiken. Vår kritik mot socialdemokraterna riktar sig mot att man inte lever upp till de mål som lades fast i 1988 års trafikpolitiska beslut.

Herr talman! Det är naturligtvis bra om man säger att man vill ha en bättre miljö och att man skall försöka få ordning på alla problem; det vill ju alla. Det har nu låtit likadant i 20-25 års tid. Jag har hört dessa uttalanden sedan slutet av 60-talet då jag gick med i miljörörelsen, och jag hör dem fortfarande. Samtidigt har vi haft en utveckling som tyvärr går åt det andra hållet. Försurning och skogsskador förvärras, de syrefria bottnarna i Östersjön växer i omfattning. Allt detta hänger ihop med ökningen av biltrafiken, vilken är mycket kraftig. Därför är det inte trovärdigt att säga att man tycker att allt detta är ett problem om man inte samtidigt konkret talar om vilka prioriteringar man avser göra. Kassan är ju inte oändligt stor, utan pengarna tar slut. Då måste man bestämma sig för vad man skall satsa på och vad man skall hålla igen på. Man kan inte lova medel till alla områden. Jag tycker att Birger Rosqvist tyvärr ändå gör just det. Om man lovar medel till alla områden är det de som är ekonomiskt starkast som i praktiken kan styra och ställa. Följden blir då mer vägtrafik och mer flyg. Då växer miljöproblemen ytterligare i omfattning och då ökar även miljökostnaderna. Man får därför lov att säga mer än vad Birger Rosqvist nyss sade, om orden skall betyda något. Detta är naturligtvis också en fråga om värderingar, om vad man anser vara värdefullt och om vad som får gå först och vad som får komma i andra hand. Frågan är då om man anser att miljön är viktigast, eller om den kommer på tredje eller kanske tionde plats. 15 000 försurade sjöar; vad har de för värde? 100000 km? döda bottnar; vad är värdet av detta? Vi i miljöpartiet värderar självfallet en fin, ren och levande miljö mycket högt. Och vi gör därför andra prioriteringar än de som socialdemokraterna i varje fall än så länge har gjort. Synsättet att trafiken är ett blodomlopp i samhället kan jag ställa upp på. Det är så, det är ett blodomlopp. Vi vet också att blodomloppet i varje le vande varelse är utsatt för en mycket noggrann reglering, en homeostas. Det finns en optimerad nivå - det är ju inte självklart bättre om blodomloppet går snabbare. Men detta är precis vad som händer i fråga om trafiken; det går snabbare och snabbare, det blir fler och fler transporter. Men detta är inte självklart bättre i fråga om någonting levande; det kan sluta i blodstörtning. Och detta är ungefär vad som sker med miljön i dag. I betänkandet från miljöavgiftsutredningen - där jag själv sitter med - kan man se att utredningen har insett att biltrafiken, eller privatbilismen, faktiskt måste minska i omfattning. Det är nödvändigt för att vi skall kunna klara de mycket begränsade miljöpolitiska mål som riksdagen har beslutat om. Jag måste i detta sammanhang fråga Birger Rosqvist om han går med på att biltrafiken faktiskt ändå måste minska i omfattning med hänsyn till de miljöpolitiska målen.

Herr talman! Goda telekommunikationer är av största betydelse för landet. Vi har från moderata samlingspartiet tidigare poängterat detta, och jag har ingen anledning att nu upprepa våra synpunkter från vårens debatt. Vi anser också att televerket har kommit långt i sin anpassning till en mer öppen och affärsmässig verksamhetsform, men det finns fortfarande en del detaljer att rätta till. För att ingen skugga skall falla över televerkets konkurrensneutralitet bör verket inte längre ägna sig åt myndighetsutövning. Den tilldelning av radiofrekvenser som återstår av myndighetsutövningen bör därför även den överföras till annan huvudman. Eftersom detta är en teknisk fråga bör den med fördel kunna hanteras av statens telenämnd som redan nu sköter tillståndsgivningen vad gäller teknisk utrustning. Vi har också reserverat oss till förmån för att televerket bör ombildas till ett aktiebolag. Redan i dag bedriver man verksamheten på ett mycket självständigt, marknadsinriktat och framgångsrikt sätt. Även bland verkets personal kan man få höra åsikten att det är angeläget att televerket får bli ett bolag och komma bort från den gamla verksattityden, vilken är en nackdel när man uppträder som leverantör på en fri marknad. Om televerket skall ha trovärdighet som fristående och objektiv leverantör till statsverket så får heller inga misstankar finnas om att televerket, som en del av statsapparaten, har möjlighet att skaffa sig fördelar i förhållande till andra leverantörer och kan gå vid sidan av statliga upphandlingsregler och skaffa sig ett de facto-monopol på viktiga delar av teleområdet. Även av denna anledning bör en bolagisering genomföras, eftersom klarare gränslinjer då dras upp mellan de olika rollerna. Vi har vidare, herr talman, ansett att de sidoordnade verksamheterna som i dag ligger som separata bolag bör ges en bredare ägarkrets. Det finns t.ex. ingen anledning för televerket att ha ett eget finansbolag. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till våra reservationer 4, 5 och 6 i betänkandet.

Herr talman! Goda telekommunikationer ger förutsättningar för ett socialt rikt liv. De ger också förutsättningar för att införa ny teknik.

Detta är något av en spegelbild av den trafikpolitik som vi alldeles nyss diskuterade, och därför är det inte orimligt att också frågor rörande televerket och telekommunikationer hamnar just under rubriken trafikpolitik. Det handlar här om kommunikationer, fast i den elektroniska formen. Sverige är också ett land som ligger långt framme vad gäller att utnyttja telekommunikationerna och den teknik som ligger bakom. Vi ligger även långt framme i fråga om att införa den nya tekniken, steg för steg, även om vi fortfarande har många steg kvar innan t.ex. alla människor har möjlighet att använda sig av exempelvis AXE-systemets alla finesser. Folkpartiet instämmer i kraven på att i detta sammanhang också se på televerket — med något enstaka undantag den enda operatören på marknaden — på ett nytt sätt. Då måste också televerket få sådana krav på sig och även få sådana förutsättningar, att man kan operera som ett företag som erbjuder tjänster, som har avkastningskrav och som i övrigt agerar på ett affärsmässigt sunt sätt och tar hänsyn till kundernas berättigade krav på service.

Som alla förstår, ger det också televerket förutsättningar att möta konkurrens, den konkurrens som vi i folkpartiet anser skall införas också på teleområdet. Konkurrensen finns redan i viss utsträckning och inte minst klarades ju den saken ut när det gällde det snabbt växande området mobiltelefoni under den borgerliga regeringstiden. Avslutningsvis vill jag också något beröra avkastningskravet. Vi anser att de pengar som medborgarna satt in i televerkets kapital via statsskatten skall förräntas på ett bra sätt. Det ställer självfallet ökade krav på televerket. Det ställer ökade krav på att effektivisera, att kanske också möta ett uppluckrat monopol på ett bättre sätt. Det ställer krav på att möta kundernas krav på ett bättre sätt. Därför yrkar vi också i en av våra reservationer på att avkastningskravet skall höjas till 450 milj.kr. mer än regeringen räknar med. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till de reservationer som folkpartiet står bakom, såväl ensamt som tillsammans med andra partier.

Herr talman! Den ansvarige för departementets EG-anpassning på teleområdet — jag tror att han heter herr Sundelius — har deklarerat att nu har man på departementet gjort allt som EG krävt av Sverige på teleområdet och litet till. Jag ser att Georg Andersson nu är på väg ut ur kammaren, och det var synd. Vpk vill inte ha en nyliberal och EG-undergiven telepolitik i Sverige. Vi tycker att de grundläggande telekommunikationerna är så viktiga för folket att de måste skyddas från hänsynslös kommersialism. Herr talman! För några år sedan då vi diskuterade de här frågorna var det faktiskt så att de socialdemokrater som satt i trafikutskottet verkade åtminstone något skamsna över att de så snabbt börjat tillmötesgå moderaternas och folkpartiets krav på avmonopolisering, avregleringar osv. I dag är det mer raka rör. Vi anser att televerket borde satsa på en ny teknik. Vi är verkligen inte teknikfiender. Men det skall vara teknik som gynnar de vanliga abonnenterna och inte sådan som man bara kan tjäna pengar på och som företagen redan har beställt. När vi tagit upp de frågorna svarar utskottsmajoriteten i betänkandet, på s. 6, att den tillgodoser vpk:s motionsyrkande, ”varför ett bifall till detsamma avstyrks”. Det står faktiskt så. Jag tycker att det påminner om regeringens hållning i stort till EG och Sveriges suveränitet. Med bifall till dem som vill hålla på svensk neutralitet avstyrks samtidigt detsamma! Det är ingen hemlighet att företag och rika teleabonnenter i dag kan köpa sig snabbare och bättre service. Samtidigt med avmonopoliseringen höjs avgifter för dem som är mest beroende av en viss service. Det gäller avgiften för nummerupplysning och de handikappades situation. De synskadade drabbas särskilt hårt. Vi motionerade i januari i år om höjningen som skulle komma i april. Vi gick emot den naturligtvis. Först nu, ett halvår efter det att höjningen är genomförd, behandlar kammaren motionerna. Vi anser inte att den sjuprocentiga rabatten räcker. Vi anser i vår reservation nr 12 att regeringen måste se till att de handikappade inte får högre avgifter än före april i år. Och vpk är inte ensamt om att ha reserverat sig, utan det är en gemensam reservation från vpk, folkpartiet och miljöpartiet. Jag stöder i reservation nr 13 två viktiga motioner om texttelefonering för döva och talskadade. Det är bra att utskottsmajoriteten förutsätter att postoch teleutredningen överväger frågan om ekonomiskt stöd till texttelefoner för dem som kommunicerar med handikappade. Men det är starkare att riks dagen tar ställning på det sätt som jag gör i min reservation. Därför hoppas jag att också motionärerna själva stöder reservationen. Herr talman! Till sist vill jag kort och gott yrka bifall till samtliga reservationer där mitt namn förekommer. Det är nr 1, 2, 8,9, 11, 12 och 13.

Herr talman! Det här betänkandet från trafikutskottet behandlar väl i princip televerkets treårsplan. Det rör sig alltså om att riksdagen skall godta inriktningen av televerkets verksamhet under perioden 1990-1992. Betänkandet bygger på en proposition från regeringen. I anslutning till den väckte vi från miljöpartiet en motion där vi krävde att riksdagen skulle kunna pröva större investeringar av regionalpolitisk betydelse inom teleområdet. Telekommunikationerna har ju mycket stor regionalpolitisk betydelse. Visserligen har de statliga verken att tillgodose allmänt formulerade regionalpolitiska hänsyn, men större frågor bör ändå kunna göras till föremål för debatt och beslut i det folkvalda parlamentet. Egentligen är det ju ett generellt problem hur vi styr de statliga verken. Vitsen med att ha statliga verk är att de tillgodoser någon form av allmännytta. Då bör det också finnas någon vettig typ av styrning från de folkvalda. Det system som vi har fått har utvecklats under senare år och är alltså ganska nytt. Jag menar att det är uppenbart att vi har för små möjligheter att styra härifrån. Det vi får är en finputsad treårsplan, utan siffror angivna för vad man skulle kunna kräva av alternativa satsningar, osv. Så systemet bör ses över, och vi har reserverat oss för att riksdagen åtminstone skall kunna ta upp de större investeringsplanerna till debatt på ett mera detaljerat sätt. Vi är med på en del andra reservationer i betänkandet där det handlar om att få bättre teleservice, framför allt i glesbygden men då över hela landet. Vi är mycket positiva till telenätets utbyggnad. Förut talade vi om trafiken som samhällets blodomlopp. Här skulle man kunna tala om telenätet som samhällets nervsystem. Det är mycket snabba kommunikationer det är fråga om. De går med ljusets hastighet, och det är den högsta hastighet som finns i universum. Telekommunikationer är naturligtvis av oerhört värde för alla som har tillgång till dem på ett bra sätt. Vi har också reserverat oss när det gäller nummerupplysning för handikappade. Vi anser att de inte skall drabbas av högre kostnader helt enkelt. Det hänger naturligtvis ihop med att handikappade är alldeles extra beroende av att utnyttja nummerupplysningen, eftersom de inte kan hantera en telefonkatalog som vi andra. Med det vill jag yrka bifall till reservationerna 3, 4, 7, 8 och 12, alltså till alla dem där mitt namn finns med.

Herr talman! Det betänkande som vi nu avhandlar skall inte bara vara vägledande för riksdagens ledamöter vid ställningstagandet till vad regeringen föreslår i budgetpropositionen under avsnittet om telekommunikationer. Betänkandet skall också vara vägledande för televerket i fråga om inriktningen, servicemålen och ramarna för den treårsperiod som kommer. Därför tycker jag att det är glädjande att det är ett enigt utskott som under mom. 1 och 2 i hemställan föreslår riksdagen godkänna vad som i budgetpropositionen sägs om inriktningen av televerkets verksamhet och vad som sägs om verkets servicemål och ramar för verksamheten under treårsperioden 1990-1992. Trots detta har 14 reservationer fogats till betänkandet. Jag skall be att få återkomma med kommentarer till några av dessa reservationer, men först, herr talman, några ord om telepolitikens mål och inriktning. Så sent som under de sista arbetsdagarna i denna kammare under 1987/88 års riksmöte beslöts om mål och inriktning för telepolitiken. Det var ett beslut som innebar att såväl näringsliv som offentliga förvaltningar och människor i hela landet skall erbjudas tillfredsställande tillgång till telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Detta betyder att oavsett var vi bor eller oavsett var företagen finns i detta avlånga land, så skall alla ha tillgång till telekommunikationer. Dessa telekommunikationer skall vara så utbyggda att olika behov av kommunikation för tal, data, text och bild för användarna tillgodoses med rätt kvalitet. I grova drag är detta det beslut som antogs här i kammaren 1988. Detta beslut anser utskottet att det inte finns någon anledning att ändra på. Staten skall ha ett övergripande ansvar för de grundläggande telekommunikationerna. Servicemålet skall vara 98 70 framkomlighet. Trots dessa krav skall televerket ha ett rimligt avkastningskrav på sig, som för kommande budgetår beräknas till ca 200 milj.kr. Större avkastningskrav skulle innebära kraftigt höjda taxor. Det kan finnas många detaljer att diskutera när det gäller hur detta ansvar och detta servicemål skall kunna uppnås. Det är vad de flesta reservationer till detta betänkande gör. Men som grund för 1988 års beslut om telepolitikens mål och inriktning förutskickades att regeringen skulle tillkalla en parlamentarisk utredning för att närmare utreda statens regionalpolitiska och sociala ansvar på postoch teleområdena. Så har också skett och vad som vidare hänt utredningen är väl känt för kammaren. Utredningens uppgifter fullföljs dock nu och ett betänkande förväntas komma i slutet av innevarande år. Utskottets majoritet anser därför att ställningstagande till en lång rad motioner, väckta med anledning av budgetpropositionen och telepolitiken, måste anstå till postoch teleutredningens betänkande presenteras. Herr talman! Utifrån vad jag nu sagt yrkar jag på avslag på reservationerna 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14. Jag skall kort beröra några av de övriga reservationerna. Utskottsmajoriteten kan inte se att det finns någon anledning att avskärma svensk teleutveckling från den teknik som utvecklas inom Europa och världen i övrigt. Den tekniska utvecklingen inom detta område går så fort och är så avancerad att det är bättre att delta i utvecklingen än att avskärma sig och stänga gränserna. Frekvenstilldelning handlar en annan reservation om. Låt mig peka på att det pågår nu en översyn av televerkets myndighetsuppgift på detta område, och då finns det all anledning att avvakta denna översyn, och fram tills dess låta televerket behålla denna myndighetsuppgift. Att televerket drivs i verksform anser vidare utskottsmajoriteten är helt naturligt, i synnerhet som telekommunikationer är av så stort allmänintresse och så direkt berör så stora delar av vårt samhälle. Utan att förbigå den tidigare nämnda postoch teleutredningen, vill jag säga att om riksdagen och regeringen skall ha möjligheter att styra den fortsatta utvecklingen inom telepolitiken, bör verksformen vara kvar för televerket. Televerket är som känt en av de största investerarna i detta land och i den nu kommande treårsperioden avser televerket investera drygt 25 miljarder kronor. Detta är inte investeringar som görs utifrån någon godtycklig planering, utan detta görs för att klara de mål riksdagen tidigare beslutat om. Det görs vidare för att klara det som efterfrågas från näringslivet. Låt mig här också påpeka att företagen själva finansierar stora delar av denna utbyggnad. Resultatet av dessa investeringar skall leda till att ingen region i landet skall ha kapacitetsbrist på datakommunikation. Ett led i denna utbyggnad för ökad datakommunikation är den pågående kabel-TV-utbyggnaden som televerket så klart redogör för i sin treårsplan. Herr talman! Med vad jag här anfört yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 1989/90:TU2 i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag skall inskränka mig till att bemöta Jarl Lander i endast ett avseende, eftersom han inte verkade ha lyssnat riktigt på mitt inledningsanförande. Det gällde det högre avkastningskravet på televerkets kapital. Det är inte alls så att vårt förslag syftar till högre taxor. Detta underströk jag också i mitt anförande. Det handlar om ett rättmätigt krav på rimlig avkastning. Det kan åstadkommas med ytterligare effektivisering och genom att öka konkurrenstrycket på televerket. De investeringar som televerket har årligen och de som kommer är tunga. De är också viktiga och det är viktigt att televerket får utrymme för dessa investeringar. Men televerket skall operera under samma villkor som om televerket redan i dag hade konkurrens, dvs. investeringarna måste vägas mot ett rimligt avkastningskrav. Självklart skall detta också gälla på hittills gjorda investeringar. Det skall vara möjligt att klara konsolideringen för televerket, även om vi kräver en något högre avkastning. Det är i sammanhanget en ganska liten ökning, 450 milj.kr. Vi står för vår del fast vid vår hemställan om bifall till vår reservation i detta avseende.
Herr talman! Jag saknade i Jarl Landers anförande ett bemötande när det gällde att förbättra de folkvaldas möjligheter att mera direkt styra de större teleinvesteringarna i landet. Jag kritiserade det sätt på vilket styrningen sker nu och där möjligheterna är mycket begränsade. Vi får ett komplett och färdigt paket som heter treårsplan, men vi har mycket små möjligheter att gå in i detta och se vad det innebär. Jag måste fråga Jarl Lander om han verkligen är nöjd med denna ytterst begränsade styrmöjlighet. Behöver man inte se över detta genom olika former av målstyrning för att kunna påverka de större investeringsbesluten?

Herr talman! Planoch bygglagen har nu varit i kraft i drygt två år. Efter en bred utbildning fungerar nu lagen bra ute i landets kommuner. Lagen är till fullo accepterad. De våldsamma hot mot landets invånare som lagen ansågs utgöra har kommit på skam. Det var främst moderaterna som utmålade detta skräckscenario. Vi som deltog i arbetet med PBL visste att moderaternas svartmålning inte hade mycket med verkligheten att göra, en åsikt som nu också har uppmärksammats av hela svenska folket. Moderaterna är nu ensamma om att inte acceptera lagen. Det är åter ett stort område där moderaterna isolerar sig från övriga partier. En så omfattande ändring som PBL innebar måste naturligtvis följas upp av berörda myndigheter, och vid behov kan justeringar erfordras för att rätta till brister som uppdagas i arbetet ute i kommunerna. För den skull arbetar en grupp med representanter för berörda verk och bostadsdepartementet. Denna grupp har lagt fram ett förslag till ändringar och justeringar baserat på de erfarenheter som erhållits den tid lagen varit i kraft. Förslaget har remissbehandlats och kommer att föreläggas riksdagen under innevarande månad. I detta betänkande behandlas ett antal motioner väckta under våren. Utskottet föreslår avslag på samtliga motioner i avvaktan på det mera samlade förslag som riksdagen får ta ställning till senare i höst. Till betänkandet har fogats 17 reservationer. Jag kommer att kort beröra några. Miljöpartiet vill i grunden ändra hela planlagstiftningen genom att begära en ny utredning om denna. Det kan inte vara särskilt realistiskt att på nytt börja utreda byggnadslagstiftningen. Sedan 1874 har 115 år förlupit, varav 70 använts för utredande om denna lag. För det senaste beslutet om PBL tog det 19 år mellan utredningens påbörjande och lagens ikraftträdande. Det finns goda möjligheter för kommunerna att inom PBL:s och NRL:s ramar med nuvarande lagstiftning tillgodose miljövårdens intressen. Dessutom pågår utredningar av naturvårdslagen och miljöskyddslagen. Åsa Domeij sade i sitt anförande i går i kammaren att man borde införa möjligheter att arbeta med naturvårdsplaner och naturvårdsområden. Men det är något som man redan i dag kan göra enligt PBL och naturresurslagen. Det finns exempel på kommuner som arbetar på detta sätt. T.ex. Sunne kommun i Värmland och Partille kommun i Göteborg har infört sådana naturvårdsplaner. Man kan också tillämpa naturvårdslagen genom att inrätta naturvårdsområden i kommunerna, och kommunerna kan ansöka om delegation från länsstyrelsen för att själva kunna fatta dessa beslut. En kommun bör självfallet ha en översiktsplan, detta för att i samråd med kommuninvånarna lägga fast kommunens framtida utveckling. Översiktsplanen är ur många synpunkter ett viktigt instrument. Hur skall den demokratiska processen annars fungera? Genomförandetider och områdesbestämmelser är allmänt accepterade och utgör en viktig del av PBL och skall givetvis vara kvar. Moderaterna vill släppa bebyggelse utanför plan fri. Detta är de ensamma om. Men, säger man, givetvis måste hänsyn tas till trafik, miljö, jordoch skogsbruk. Kommunen skall reglera hur bebyggelsen skall ordnas. Detta sista är att gå längre än vad PBL föreskriver. Enligt PBL kan kommunen inte utanför plan reglera hur bebyggelsen skall ordnas. Det är en mycket märklig reservation, där man i början släpper allt fritt för att i slutet ta tillbaka detta och t.o.m. reglera mera än gällande lagstiftning. Moderaterna vill ha en översyn av mindre avvikelse från plan samt dispensrätten. Begreppet mindre avvikelse har tolkats väl snävt av kommunerna och har tagits upp av den arbetsgrupp som föreslår vissa ändringar i PBL. Vi får alltså möjlighet att återkomma till detta senare i höst. Den odemokratiska dispensrätten vill vi inte ha tillbaka. När det gäller etablering av viss handel vill moderaterna och folkpartiet ha färre regler, medan centern och miljöpartiet vill ha fler. Allt talar således för att PBL är väl avvägt på denna punkt. Centern och miljöpartiet ivrar i en reservation för flera kolonilotter. Detta måste vara en fråga för kommunerna, som har det grundläggande ansvaret och bör således inte föranleda någon åtgärd från riksdagen. Vpk och miljöpartiet vill stärka socialtjänstens deltagande i samhällsplaneringen. Utskottet har behandlat denna fråga tidigare och enhälligt uttalat vikten av socialtjänstens roll i samhällsplaneringen och att dessa samverkansformer utvecklas i kommunerna. Det är nog inte fler regler om detta i PBL som behövs utan i stället påverkan på socialtjänstens företrädare i kommunerna. Vi får på olika sätt trycka på kommunerna om detta. Jan Sandberg krävde i sitt anförande ett fritt byggande av fritidshus. Detta skulle ske med hjälp av lättnader i PBL och NRL. Det betyder att det ställningstagande som riksdagen har gjort när det gäller hushållning med mark och vatten inte skall gälla. I stora delar av vårt land råder i dag restriktioner mot viss bebyggelse till förmån för friluftslivets intressen. Det är fråga om hushållning av våra naturresurser med tanke på både dagens och kommande generationer. Detta vill moderaterna riva upp och i stället släppa fram privata intressen att lägga beslag på dessa områden. Detta visar moderaternas miljöintresse. Bakom fagra ord är de alltså beredda att låta enskilda intressen exploatera dessa i dag skyddade områden. Detta är en upplysning till alla om var moderaterna står i dessa frågor.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

Herr talman! Ja, det är riktigt som Rune Evensson sade i talarstolen. Vi moderater har varit kritiska till att genomföra den nya planoch bygglagen. Till följd därav är vi givetvis kritiska till mycket stora delar av den nu gällande planoch bygglagen. Det är också riktigt att vi kommer att behandla förslag till justeringar i PBL under hösten. Men jag tycker ändå att när vi diskuterar dessa frågor skall vi försöka ha en samlad syn på dem. Vi moderater förbehåller oss rätten att även i det här sammanhanget, när man diskuterar PBL i riksdagen, föra fram den kritik och de synpunkter vi har. Vi har kritiserat mycket stora delar av planoch bygglagen och det på goda grunder. Grundorsaken till att vi var negativa till PBL var just den stora förändring som nu har skett i och med den nya lagstiftningen. Kommunerna ges en mycket stor frihet att bestämma över de enskilda människornas fastigheter och markområden. Det är den stora förändring i PBL som har skett, och det är den förändringen vi är motståndare till. Det är därför vi är exempelvis negativa till att systemet med just genomförandetider för detaljplaner måste avskaffas. Är det så att man har haft en rättighet att bygga, skall den rättigheten gälla också utan någon form av tidsgräns. Vi är även negativa till de obligatoriska översiktsplanerna — just för att de är obligatoriska. Vi har här i riksdagen genom beslut tvingat kommunerna att arbeta fram en mängd olika översiktsplaner — åtminstone en för varje kommun, detta trots att en del kommuner inte har känt något behov av det. Vi moderater tycker att det är kommunerna själva, och det tycker jag att även socialdemokraterna skulle kunna ställa upp på, som skall bestämma om det finns något behov av en översiktlig planläggning. Det finns mycket mera att säga om detta. Jag vill kommentera något vad Rune Evensson sade om våra ställningstaganden i övrigt. Han sade bl.a. att vi var beredda att mjuka upp reglerna för fritidshusbebyggelse och därmed släppa fram privata intressenter att exploatera våra fina områden i kusternas närhet. Men det handlar inte om detta. Det handlar om att PBL har gjort det omöjligt för kommuner, som själva anser det vara riktigt, att släppa fram olika former av fritidshusbebyggelse. Det kan gälla enstaka objekt, och det kan vara litet större objekt, trots att kommunerna är överens om, ofta över partigränserna, att det är rimligt. Det är många som vill ha denna typ av fritidshusboende, och det är bra för regionen också. Men med den nuvarande planoch bygglagen får man inte släppa fram dessa hus. Ett exempel på en fördel är att den väldiga kostnadsökningen beträffande fastigheter i kustnära lägen skulle kunna begränsas, om man släppte fram alternativt byggande på andra ställen. Jag tror att kommunalpolitikerna som sysslar med dessa frågor skulle tycka att det var glädjande, inte minst alla de som vill bo kvar i dessa områden men som inte har möjlighet att göra det i dag, eftersom utbudet är begränsat med påföljd att priserna skjuter i höjden. Rune Evensson kommenterade att det skulle vara odemokratiskt att ha kvar en dispensrätt som fanns tidigare innan PBL infördes. Vad är det som är odemokratiskt med att ge kommunerna och byggnadsnämnderna möjlighet att använda litet sunt förnuft? Vi kan aldrig i denna kammare stifta lagar med paragrafer som skulle fungera alldeles ypperligt i alla tänkbara fall som finns i kommunerna. Det finns alltid vissa justeringar som man vill göra, eftersom det är sunt förnuft och logiskt att göra justeringar i förhållande till tidigare planer. I dag har man dock inte ens den möjligheten. Detta är odemokratiskt, Rune Evensson. Trots att kommunerna kanske har en vilja att tillgodose enskilda människors önskemål om att förändra sin fastighets användningssätt, har de inte ens den möjligheten i dag. Det är demokratiskt att använda sunt förnuft även på det området. När den här debatten inleddes i går kväll, fick jag inte svar från Rune Evensson på den fråga jag ställde i slutet av mitt inledande anförande. Jag upprepar därför frågan nu. Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder, samtidigt har vi en av Västeuropas mest omfattande lagstiftningar när det gäller att begränsa medborgarnas möjligheter och rättigheter att nyttja sin mark. Vad är det för rim och reson i det? Sverige är så glesbefolkat att Sverige jämfört med andra europeiska länder i stället borde göra det ännu lättare för människor att utnyttja marken. Jag hoppas att jag får svar på den frågan i Rune Evenssons nästa inlägg.

Herr talman! Från socialdemokratiskt håll har det gjorts ett mycket märkligt angrepp på vår motion, som gäller att vi behöver en översyn av planlagstiftningen. Vi behöver en expertutredning som skall kunna hjälpa den parlamentariska kommitté som nu ser över hela miljölagstiftningen. Jag tycker att argumentationen tyder på att den socialdemokratiska gruppen inte har studerat vår motion så väl. Det sägs att 20 års utredande av planlagstiftningen på något sätt skulle vara en garanti för att denna lagstiftning fungerar bra ur naturvårdshänsyn. Sanningen bakom dessa 20 års utredande är att man har haft stora problem. Man har lagt fram förslag till planoch bygglag vid ett flertal tillfällen. Förslagen har gått i helt olika riktningar. Miljöoch naturvårdsaspekter har man inte tagit stor hänsyn till. Det visar sig just nu med fallet Ammerån, där hela lokalbefolkning vill skydda vattendraget. Det är dock inte möjligt, trots att kommunen har velat skyddat vattendraget i sin översiktsplan. Den är inte juridiskt bindande, utan den är som vilken rapport och vilket beslutsunderlag som helst. Detta tyder på att planlagstiftningen fungerar dåligt när det gäller naturvård. Jag tog även upp andra exempel på detta i går. Vi som sitter i utredningen som skall se över hela miljölagstiftningen har ungefär ett år på oss. Vi har ett sammanträde i månaden, och det finns 260 författningar på det här området. Hur skulle kunna vi göra ett bra arbete på den tiden? Vi behöver hjälp från den här expertutredningen som ser över planlagstiftningen när det gäller miljöoch naturvårdshänsyn. Det var meningen att den här utredningen skulle kunna leda till en övergripande förändring av den svenska miljölagstiftningen. Varför får vi då inte arbeta seriöst från grunden? Socialdemokraterna tycker tydligen att naturresurslagen fungerar så bra på naturvårdsområdet. SNF yrkade faktiskt avslag på hela lagförslaget. Man tyckte således att lagen över huvud taget inte innebar några förbättringar. Jag har inte fått något riktigt svar på frågan om socialdemokraterna tycker som jag, att naturresurslagen bara lämnar en mängd viktiga frågor till regeringens godtyckte. Jag tycker att det framför allt fanns ett parti som analyserade förslaget till naturresurslag bra när lagen antogs. Det var moderata samlingspartiet. Moderaterna sade att med den här lagen kan man egentligen skydda eller exploatera vad som helst, så den är egentligen meningslös. Det är sanning. Jag måste faktiskt berömma moderaterna, trots att jag inte alls tror på deras miljöoch naturvårdspolitik. Naturresurslagen är värdelös när det gäller miljöoch naturvårdshänsyn.

Herr talman! Planoch bygglagen är en mycket omfattande lag. Det är därför naturligt att det är svårt att överblicka konsekvenserna av hur en så omfattande lag kommer att fungera i detalj. Jag delar Rune Evenssons uppfattning att PBL har blivit alltmer accepterad. Samtidigt är det dock naturligt att man måste göra vissa ändringar och justeringar. Det är tydligen socialdemokraterna klara över, och därför kommer en proposition senare i höst. Jag vill beröra ett par av våra motioner. Rent allmänt hade vi hoppats få litet större förståelse för våra motioner än vi har fått från utskottsmajoritetens sida i betänkandet. Rune Evensson tog upp den motion som handlar om kolonioch odlingslotter. Han påpekade, i och för sig riktigt, att det är en kommunal upgift att svara för markanvändning och markplanering. I centern tycker vi dock att det är en mycket viktig miljöfråga. Det rör sig om den yttre boendemiljön. Varför kan inte riksdagen uttala ett stöd för centerns tankegångar? Jag tror att det hade varit en styrka i olika sammanhang, och jag tror också att kommunerna hade lagt märke till vad riksdagen hade uttalat. En annan av våra motioner — som faktiskt fick litet större stöd i debatten i går än när vi arbetade med frågan i utskottet — gäller lovfria komplement byggnader. Vi vill öka byggnadsytan från 10 m? till 16 m?. Jag uppfattade inte att Rune Evensson skulle ha kommenterat den motionen. Kan det utökade stödet i gårdagens debatt även gälla i dag, så att Rune Evensson skulle kunna ställa upp på våra tankegångar om att det finns möjlighet att öka byggnadsytan från 10 m? till 16 m? utan att man behöver söka bygglov?

Herr talman! Jag skall först besvara frågorna från Jan Sandberg. Jag har konstaterat att moderaterna är negativa till PBL. De är också ensamma om det, eftersom Siw Persson i gårdagens debatt klart deklarerade ifrån folkpartiets sida att man i dag accepterar PBL. Jan Sandberg sade att moderaterna är motståndare till den här genomförandetiden. När genomförandetiden för en plan har gått ut har kommunen två år på sig att antingen ändra planen eller upphäva den. Gör man inte det fortsätter planen att gälla som tidigare. I det avseendet är det alltså ingen restriktion. Det är inte meningen att det skall bli något totalstopp av byggandet av fritidshus,inte ens i de kommuner som ligger inom de mest skyddade områdena enligt naturresurslagen. Som exempel kan nämnas Sotenäs kommun. Restriktionerna i naturresurslagen gäller tre sjömil ut från land, och inåt land är det kommunen själv som i samråd med länsstyrelsen avgör hur långt in restriktionerna skall gälla. Sotenäs kommun ligger mitt i det område Jan Sandberg pratar om. Där är man inne på att släppa fram fritidsbebyggelse inom en hel del områden, vilket inte strider mot de restriktioner som finns i naturresurslagen. När det gäller detta med dispansrätt vill jag säga att kommunerna tidigare gjorde upp mycket restriktiva planer. Man uteslöt i stort sett allt som låg utanför själva byggrätten. Vi hade eviga byggnadsförbud. Byggnadsnämnderna tog ställning från fall till fall till huruvida det skulle lämna dispans. Det blev alltså en dialog bara mellan den sökande och kommunen, och det kallar jag för odemokratiskt. Andra människor hade mycket liten möjlighet att påverka detta. Det har talats här om sunt förnuft när det gäller avvikelser. Jag tycker, som jag sade i mitt anförande, att kommunerna har tolkat detta för snävt och att de bör gå med på litet flera avvikelser, om dessa följer planens intentioner. Jan Sandberg har talat om att vi skall ha färre regler. PBL har medfört att vi har fått färre regler. Nybyggnadsreglerna t.ex. minskade med hälften, åtminstone när det gäller antalet sidor. Åsa Domeijs inlägg rör egentligen naturresurslagen. Det vi debatterar i dag, är PBL. Naturresurslagen får vi diskutera vid ett annat tillfälle. Åsa Domeij var i sitt huvudanförande inne på Ammerån och Bratteforsåns dalgång. Det får vi ta när vi diskuterar naturresurslagen, och det gör vi inte i dag. För övrigt pågår, vilket vi har diskuterat, en översyn av naturvårdslagen. Tidigare gällde ju FRP, alltså den fysiska riksplaneringen, som riktlinjer i Sverige. I dag har vi alltså en lag. Till Jan Strömberg vill jag säga följande: Det står klart och tydligt i PBL 2 kap. 1§: ”Planläggning skall ske så att den främjar en från allmän synpunkt lämplig utveckling och ger förutsättningar från en social synpunkt god bo stads-, arbets-, trafikoch fritidsmiljö.” I propositionen om PBL redovisas ett antal delmål i det sammanhanget som socialtjänsten skall beakta. Det bör alltså studeras i längre perspektiv innan man föreslår några förändringar. Den grupp i boverket som följer detta, där Jan Strömdahl ingår, borde alltså följa detta under en något längre tid. Birger Andersson frågar om kolonilotter. Men riksdagen kan ju inte bestämma allting! Man får åtminstone överlåta åt kommunerna att bestämma om kolonilotter, som ju ändå är en liten fråga. Birger Andersson vill ha stöd för sin idé om att man skall kunna bygga friggebodar på 16 m?. Det stödet fick han av Jan Strömdahl. Jan Strömdahl berättade att han på någon ö, förmodligen i Stockholms skärgård, hade en friggebod som såg ut på detta sätt. Jag vill inte göra samma rekommendation som Jan Strömdahl. Det kan vara en aning tveksamt, även om man kanske inte skall hänga upp sig för mycket på petitesser. Man får i dag bygga friggebodar som är 10 m?. Ligger friggeboden utanför vad som kallas samlad bebyggelse kan man få bygga till med 5-6 m?. Men att på en gång bygga-en friggebod som är 16 m? är inte riktigt vad lagen föreskriver. Man får bygga sin friggebod på 10 m?, och sedan får man bygga till den. Jag uppfattade inte riktigt att Jan Strömdahl i sitt inlägg redogjorde för detta.
Herr talman! Först vill jag bara tacka vpk för tipset. Jag hoppas på stöd från vpk:s representant i utredningen när det gäller att hålla ambitionsnivån uppe i arbetet. Det senaste angreppet, att jag talar om annat än PBL, om hela planlagstiftningen, är fullkomligt löjligt. Bostadsutskottet har valt att behandla vårt yrkande i detta betänkande om PBL. Vårt yrkande rör en översyn av hela planlagstiftningen, en expertutredning som skall stötta den andra utredning som skall se över hela miljölagstiftningen. Att påstå att jag inte skulle få argumentera för hela vårt yrkande i denna debatt är ju löjligt. Om bostadsutskottet har sådana problem är det lika bra att lämna över ett sådant här yrkande till jordbruksutskottet också, där de flesta andra av våra yrkanden i denna miljölagstiftningsmotion hamnade. Visserligen är jordbruksutskottet överlastat av ärenden, men om bostadsutskottet inte klarar av att placera in vårt yrkande, är väl detta den väg man får gå. Sedan skall man tydligen inte heller få ta upp exempel på hur lagstiftningen fungerar i praktiken, utan i riksdagsdebatterna skall man uppenbarligen bara få säga ja eller nej till olika lagförslag. Jag tycker tvärtom att riksdagen på ett mycket bättre och effektivare sätt borde följa upp hur de lagar vi fattar beslut om fungerar i praktiken. Det måste vi göra om vi skall kunna fatta bra beslut i framtiden.

Herr talman! Vi diskuterar nu inte någon av de större frågorna, men jag vill ändå beröra det Rune Evensson sade om byggnadslovsfria komplementbyggnader eller friggebodar. Jag skulle önska att fler hade hört detta inlägg av Rune Evensson. Det var ju ett typexempel på den inställning som socialdemokraterna har gentemot enskilda personer. I den relativt lilla och oviktiga frågan om man skall få bygga en friggebod på 10 m? och sedan bygga till den med 6 m? eller bygga en friggebod på 16 m? hade Rune Evensson många synpunkter på det rimliga i att man på detta sätt kringgår lagstiftningen. Detta är en liten detalj, men detta visar den negativa syn socialdemokraterna har när det gäller att låta människorna få disponera sin mark litet mer fritt än de får göra i dag enligt den nya planoch bygglagen. Vad gäller frågan om att acceptera PBL konstaterar vi i reservation 2 att eftersom PBL nu trätt i kraft utgår vi från det och framför synpunkter på de ändringar vi vill skall ske inom nuvarande PBL. De ändringarna är väldigt många. Det visar att vi har många synpunkter på PBL och på lagstiftningen i allmänhet. Rune Evensson påstår också att PBL lett till färre regler. I vissa fall är det riktigt, men resultatet av det faktum att det i dag är färre regler har blivit att man överlåtit åt kommunerna och kommunalpolitikernas godtycke att behandla människors önskemål litet hur de vill. Vi riskerar att inte få ett enhetligt system över hela Sverige på detta område. Tillämpningen kommer att bero på den politiska majoriteten i olika kommuner. Det är alltså kommunernas godtycke som gäller i mycket större utsträckning nu än tidigare. Orsaken till det är den nya planoch bygglagen. När socialdemokraterna vill genomföra någonting blir det i vanlig ordning så att medborgarna sätts på undantag. Jag erinrar mig den debatt vi hade i går kväll, som vi var tvungna att avbryta på grund av den sena timmen. Jan Strömdahl, vpk, angrep mig och sade att han var litet förvånad över vad han kallade de rallarsvingar som jag utdelade i inledningen av den debatten. Jan Strömdahl berättade att han minsann rest runt i kommunerna och efterhört hur PBL egentligen fungerat ute i kommunerna när den väl trätt i kraft. Han hade kunnat notera att den moderata kritiken av PBL inte har någon förankring hos kommuner och organisationer. Nej, det tror jag det. Vad vi kritiserar är just att det är kommuner och stora organisationer som får ta över makten från alla enskilda medborgare i detta land. Det är i första hand de enskilda medborgarna som vi moderater slåss för, inte för någon stor kommun eller någon stor organisa tion. Grunden till den moderata kritiken av PBL-lagstiftningen, som vi kommer att återkomma till när frågan skall behandlas senare i höst, är att godtycket får utvecklas alltmer och att det är kommunalpolitikerna som har fått alltför stor makt. Och i vanlig ordning, om man ser på socialdemokratisk lagstiftning, är det medborgarna som kommer i kläm. Det är detta som vi vänder oss emot, och det är därför som vi vill förändra planoch bygglagen.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag är beredd att ge Rune Evensson litet längre betänketid när det gäller att utöka byggnadsytan på friggebodarna från 10 m? till 16 m?. Rune Evensson behöver alltså inte svara i dag, utan vi återkommer till denna fråga i december, då vi mer ingående skall diskutera PBL-lagstiftningen. Centern väckte under den allmänna motionstiden inte någon omfattande motion när det gäller detta område. Det sammanhängde med att vi ansåg att den nya lagstiftningen hade varit i kraft alltför kort tid, ett och ett halvt år. Men vi från centern kommer att framföra betydligt fler synpunkter under motionstiden efter propositionsavlämnandet. I december kan vi därför mycket väl få en litet mer ingående debatt när det gäller PBL-lagstiftningen. Jag vill emellertid än en gång understryka att jag, efter att ha talat med olika personer ute i landet, har känslan av att människor i allt större utsträckning börjar acceptera huvuddragen i PBL. Men jag ger alltså Rune Evensson betänketid till december när det gäller att ge besked om huruvida ytan på friggebodarna kan utökas från 10 m? till 16 m?.

Herr talman! Jag tror att vi kan ha en ganska kort debatt om den här frågan. Huvuddelen av det som tas upp i detta betänkande ligger ju för beredning i departementet, som skall föreslå åtgärder och ange vilka resurser som skall avsättas. Förslaget kommer sedan att läggas fram i riksdagen för beslut. Den här frågan rör till stor del den inre och den yttre boendemiljön. Ett enigt bostadsutskott tog förra året initiativ i denna fråga som mynnade ut i krav på åtgärder från regeringens sida, och ett arbete pågår nu i regeringen. Bostadsministern berörde denna fråga något under den allmänpolitiska debatten. Vi från centern, liksom socialdemokraterna, moderater och folkpartiet samt Övriga partier, har i motioner upprepat de förslag till åtgärder på det här området som vi tidigare har väckt och som mynnade ut i utskottsinitiati vet. Detta får väl ses som ett sätt att så att säga trycka på arbetet i departementet. Därför har vi avstått från att reservera oss när det gäller de områden som detta arbete berör. Jag skall därför inte närmare gå in i denna debatt, utan vi kan lämna den därhän i dag. Det är viktigt att detta arbete fortsätter, och vi får debattera detta när arbetet i departementet är färdigt. Det finns emellertid en del frågor som inte berörs i det arbete på departementet som jag har talat om och som vi har tagit upp i vår partimotion och i vår kommittémotion och som vi inte har fått gehör för i utskottet. Därför har dessa frågor utmynnat i reservationer. Jag skall kortfattat kommentera dessa reservationer. I reservation 1 tas förslaget om införande av en bomiljölag upp. Denna reservation bygger på motioner från centern, miljöpartiet och vpk. Vi anser att det är viktigt att det sker en samordning i fråga om bomiljöarbetet. Det finns i dag olika lagbestämmelser som rör både den inre och den yttre bomiljön. Vi anser att det är viktigt och angeläget att man nu samlar dessa lagrum och bestämmelser, och de bör kanske på en rad områden vidgas för att en bättre bomiljölag skall garanteras.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 Denna reservation har sin grund i vår syn på utvecklingen av boendet framför allt i Stockholmsregionen och storstadsområdena just nu med den enorma bristen på bostäder. Vi hyser därför vissa farhågor — som härstammar från miljonprogrammets dagar då man hade samma problem —- om att man skall åsidosätta en planering som går ut på att tillgodose just kvalitetskraven i byggandet och boendet. Det finns därför en rad åtgärder som behöver vidtas för att skärpa byggnormer och låneregler. Man måste låta kvalitetskraven mer än vad som nu är fallet genomsyra dessa bestämmelser. Vi anser att detta måste ske för att man skall få till stånd en bättre boendemiljö totalt. Man måste också vara uppmärksam vid planeringen, och planeringen måste styra boendemiljön. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservation 2. Slutligen, herr talman, vill jag beröra reservation 11 i vilken förbud mot direktverkande elvärme tas upp. De senaste årens utveckling visar att vi går mot ett ökat elberoende. Det är olyckligt i ett läge när vi står i begrepp att avveckla kärnkraften. Det är då viktigt att vi kan använda energin så effektivt som möjligt. Det gäller inte minst elenergin. Och ett av de sämsta sätten att använda elen är att värma bostäder med den. Då får man ut väldigt liten effekt. Det är därför viktigt att vi nu, för att få till stånd en bättre effektivare energianvändning och därmed resurser att underlätta en kärnkraftsavveckling, säger ifrån att direktverkande el i fortsättningen inte skall användas för bostadsuppvärmning. Vi i centern har inte fått gehör för våra motionskrav, och vi har därför tillsammans med vpk och miljöpartiet reserverat oss. Jag ber att få yrka bifall till reservation 11. I övrigt yrkar jag bifall till de reservationer där mitt namn finns med, och i övriga delar ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett av de områden som det svenska regelsystemet på bostadsmarknaden omfattar. I betänkandet behandlas allt från nybyggnadsregler till krav på s.k. bostadssociala inventeringar. På detta område, liksom på så många andra, har vi moderater en annan uppfattning än utskottsmajoriteten och framför allt socialdemokraterna. Vi moderater har under en följd av år kritiserat den mycket omfattande floran av detaljstyrande och stela regler inom såväl nybyggnadssom ombyggnadsområdet. I detta betänkande har vi moderater avlämnat fyra reservationer i sak. Samtliga behandlar regelsystemet vid nyoch ombyggnader. Det är ganska talande att grundregelverket för hela vår västerländska civilisation, tio Guds bud, får plats på en A4-sida, medan bestämmelserna för hur en bostad skall se ut omfattar tusen och åter tusen papper av samma storlek, ja t.o.m. hyllmetrar av regelsamlingar, pärmar, råd, anvisningar och handböcker. Detta omfattande regelverk kan med fördel begränsas. Rune Evensson sade i sitt anförande att man har inlett arbetet med detta och att man har ungefär halverat antalet sidor som tar upp nybyggnadsbestämmelser. Problemet med det nya regelverket är att man nu inte ger sig in på så mycket detaljer som man gjort förr. Vad man däremot ger sig in på är funktionskrav som skall uppfyllas. För att kunna kontrollera om dessa krav uppfylls kommer det att krävas detaljerade bestämmelser, som givetvis måste följas. Det här kommer att innebära att man troligen måste ha ett lika omfattande regelsystem som det vi redan har. Dessa regler medför att tidsåtgången vid nyoch ombyggnader blir orimligt stor. De får också till följd att kostnaderna för bostadsbyggandet skjuter i höjden. Sist, men inte minst viktigt, medför de att människornas önskemål inte blir styrande för bostädernas utformning. Regelverkets krav kringskär de boendes vilja att få en bostad med en utformning som de boende själva önskar. Man har redan prövat möjligheten att begränsa nybyggnadsreglerna i vissa delar. Därigenom har man kunnat bygga några s.k. fribyggeområden. Resultaten av dessa försök har varit mycket positiva. De boende har trivts, omflyttningsprocenten har varit lägre än i jämförbara normala bostadsområden. Boendekostnaderna har sänkts. Sålunda har man byggt både billigare och bättre. Vi moderater vill att man skall gå vidare på denna väg. Därför föreslår vi att regelverket begränsas. I reservation 6 till detta betänkande har vi visat på vilka förbättringar sådana förändringar skulle medföra för en av alla grupperna på bostadsmarknaden — ungdomarna. Om regelsystemet skulle begränsas skulle fler ungdomar få tillgång till en egen bostad. Vi skulle få fart på nybyggandet av smålägenheter, och vi skulle kunna se många fler nya, mysiga bostäder inredda i tidigare vindar. Samtidigt skulle vi inte behöva uppleva den formliga slakt på smålägenheter som de nuvarande ombyggnadsreglerna har medfört. Alla, med undantag möjligen för vissa politiker och tjänstemän inom det bostadsbyråkratiska området, skulle tjäna på att man avreglerade detta re gelverk, framför allt de boende och de som önskar få en bostad. Därför yrkar jag bifall till de moderata reservationerna. Jag har en fråga till Rune Evensson. Socialdemokraterna är negativa till att det byggs fler smålägenheter. Vad svarar Rune Evenson en ung person, en av de 140 000 ungdomar som i dag står i bostadskön, när denna vill ha förklaring till varför man har fört en bostadspolitik, med socialdemokratiska förtecken, som har medverkat till att mer än 150 000 smålägenheter i det befintliga bostadsbeståndet har försvunnit genom lägenhetssammanslagningar? Den frågan skulle jag vilja ha svar på.

Herr talman! I mitt s.k. jungfrutal förra veckan konstaterade jag att begreppet ekologiskt byggande numera är accepterat, både i teorin och i praktiken. Arkitekter och forskare fick i början av 70-talet någonting som kan liknas vid aha-upplevelser efter 60-talsbyggandet och miljonprogrammet. Det kanske inte var så lyckat att statarlängorna ersattes av snabbt monterade byggkranelängor med illa utprovade nya material. Jag och andra arkitekter började tala om behovet av ekologiskt byggande. Det uppfattades då som akademiskt, marginellt och konstigt. I dag, när vi får betala för det osunda byggandet med mögel, allergier, buller och tråkiga allmännmiljöer, betraktas det ekologiska nybyggandet av byggfolk som är framåt som fullt möjligt. Det finns därför ingen anledning att skynda långsamt. Vi bör, och kan, i full utsträckning — i lag och i normer — pröva ett ekologiskt byggande. I det betänkande som vi nu behandlar tar man, det framgår av de olika motionerna, upp en del aspekter på ett ekologiskt byggande. Men långt ifrån alla aspekter har belysts i det här sammanhanget. Ett mycket bra sätt att samla alla ekologiska krav på byggandet är att införa en bomiljölag, som både centern och vpk här har yrkat på. Utskottsmajoriteten ställer upp onödiga hinder för staten med detta arbete samtidigt som man erkänner, enligt skrivningen, att lagstiftningen inom området bör samlas. Låt oss då ge rege ringen till känna att vi vill ha ett ekologiskt byggande genom en samlad bomiljölag! Detta gäller även de specifika kraven på åtgärder för att man snabbt skall kunna komma i gång med sopsortering, förbud mot direktverkande el, skorstensstockar för krisberedskap, avvecklingen av parkeringskrav och införandet av tvingande gränsvärden för buller. Jag instämmer i Jan Strömdahls förslag om avvecklingen av normerna när det gäller bilparkering i våra bostadsområden. De normer som planverket kom med redan i slutet av 60 talet har varit fullständigt förödande för vår bomiljö. Det är nu dags för en i stort sett fullständig avreglering när det gäller kraven på bilparkering i bostadsområden. Här har ju den nya planoch bygglagen tagit över. Vad gäller lossning och lastning har jag dock en liten randanmärkning, nämligen att det aktuella kravet nog måste få kvarstå i detta avseende. Man kan ju alltid diskutera vidare hur en sådan lag i så fall skall utformas. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som avgetts av miljöpartiets Krister Skånberg ensam eller gemensamt med andra. Jag instämmer även i den bedömning av arbetet med sjuka hus som Krister Skånberg gör i sitt särskilda yttrande. Jag instämmer alltså i hotet mot regeringen: Om det inte kommer någon proposition om de s.k. sjuka husen, kommer vi att jaga vidare med blåslampa — detta för att något skall hända på det området.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar tar man upp olika krav på byggnader vad gäller standard, miljö, hälsa och säkerhet. Ett antal motioner från i våras behandlas. Många av dessa är kända från tidigare års riksdagsbehandling. Jag skall i mitt inlägg bemöta och kommentera några av de reservationer som har fogats till betänkandet. I en del motioner krävs åtgärder mot s.k. sjuka hus. Centern, vpk och miljöpartiet reserverar sig till förmån för en särskild bomiljölag. I riksdagen råder det full enighet om att alla boende bör garanteras ett boende i sunda och hygieniska bostäder som är av god kvalitet. Människor skall inte behöva riskera att dra på sig ohälsa i sitt boende. På senare år har problemen med s.k. sjuka hus ökat. Felaktiga byggmetoder, felaktigt material, felaktig ventilation m.m. anses vara några av orsakerna till problemen. Förra hösten beslutade riksdagen, på förslag av bostadsutskottet, om ett tillkännagivande som innebar en mycket bred översyn i syfte att man skulle kunna komma till rätta med problemen. Arbetet skulle bedrivas skyndsamt. Arbetet har bedrivits av den arbetsgrupp som redan var tillsatt när riksdagen fattade sitt beslut. Arbetsgruppen kommer att redovisa sitt arbete under innevarande höst. Låt oss avvakta detta resultat. I det här sammanhanget kan också nämnas att bostadsministern har uppmanat byggindustrin att kraftigt öka satsningen på forskning inom detta område. Nivån när det gäller forskningen från byggindustrins sida är mycket låg i förhållande till vad som gäller för forskning och utveckling inom andra industrigrenar. Vad gäller en bomiljölag finns de regler som i dag styr boendets utformning i PBL och dess byggnadsregler samt i miljöoch hälsoskyddslagstiftningen. Innan ställning tas i fråga om behovet av en särskild bomiljölag bör boverkets ombyggnadsregler, fler erfarenheter av PBL och arbetsgruppens översyn av sjuka hus avvaktas. Moderater och folkpartister kräver i en reservation färre regler och normer samt fler s.k. fribyggen. Kravet på färre regler känner vi igen sedan tidigare. I boverkets utgåva av nybyggnadsregler har reservanternas önskemål i stort sett tillgodosetts. Antalet regler är ju avsevärt färre än tidigare. Ändå upprepas kraven mekaniskt. Reglerna har i stort uttryckts som funktionskrav, vilket ger möjligheter till olika lösningar. De s.k. fribyggena har hittills inte varit någon succé. Att minska kostnaderna genom sämre standard är ingen innovation. Lägre takhöjd, inga sopnedkast, slopad hiss till vindar, minskade ytor m.m. — allt detta är försämringar för de boende. Låt oss avvakta fler fribyggen på prov innan vi definitivt avgör detta. Regeringen prövar sådana ansökningar och avgör från fall till fall. Jag vill ställa frågan till moderater och folkpartister: Vad är ni egentligen ute efter när det gäller era krav på färre normer och fler fribyggen? Såvitt jag kan se är det hela tiden fråga om sänkt standard för de boende. Särskilt gäller detta ungdomen enligt moderaterna. Varför skall ungdomens bostäder utformas med sämre standard än andra människors? Jan Sandberg ställde en direkt fråga till mig. Det handlar alltså om att ungdomar står i kö för en bostad samtidigt som man har slagit sönder en mängd smålägenheter till större lägenheter. Men då vill jag säga: De flesta av dessa lägenheter försvann under den tid då vi hade borgerlig regering. Så var så god och svara på frågan själv, Jan Sandberg! Vi socialdemokrater har satsat på särskilda ungdomsbostäder genom att ge stöd till företag som tar fram sådana bostäder. Vi har också medverkat till ungdomsbostadsbidrag. Vidare har vi utökat bostadsbyggandet från 27000 till 55 000 lägenheter. Vi har alltså fördubblat bostadsbyggandet på tre år. Jan Sandberg har gått emot alla dessa förslag. Åtgärder för att underlätta källsortering av sopor är angelägna. Detta har också riksdagen uttalat i ett tillkännagivande till regeringen förra hösten. Det skall ske genom att nyoch ombyggnadsreglerna i PBL ges en sådan utformning att källsortering underlättas. Frågan bereds nu av regeringen enligt riksdagens beslut. Någon särskild åtgärdsplan av den typ som vpk och miljöpartiet kräver i en reservation är därför nu inte nödvändig. I en reservation krävs totalstopp för direktverkande el. De beslut riksdagen redan har fattat i denna fråga innebär näst intill det totalstopp som reservanterna är ute efter. Regeringen har gett boverket i uppdrag att inkomma med förslag som är sådana att man motverkar långsiktiga bindningar till system med direktverkande el. Dessutom har riksdagen, på förslag av regeringen, beslutat att direktverkande el efter den 1 juli 1989 endast får installeras om särskilda skäl finns eller då åtgärder vidtagits för att underlätta övergången till alternativa uppvärmningskällor. På det sättet minskas det elberoende som finns inom boendet. Jan Strömdahl yrkade bifall till en reservation angående borttagande av parkeringsnormer i våra tätorter. Jag vill här säga att det har gjorts en utredning. Remissbehandling har skett. Nu förväntas en motion i dessa frågor till våren. Jag tycker att vi kan avvakta och se vad som då kommer fram. 1985 beslutade riksdagen om regler för skyddsanordningar på tak. Fastighetsägarnas slarv i detta avseende gjorde att vissa yrkesgrupper, såsom skorstensfejare och plåtslagare, kom att utsättas för stora skaderisker. De regler som riksdagen beslutade om har fått dålig genomslagskraft. Det är därför nödvändigt att på olika sätt tillse att skyddsanordningar på tak kommer till stånd i den utsträckning som riksdagen har beslutat. Även kommunernas tillsyn bör bli bättre.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

Herr talman! Rune Evensson sade mycket i sitt anförande som jag gärna vill kommentera. Han konstaterade bl.a. att det var en mycket låg nivå på forskningen inom byggområdet och att man var tvungen att göra någonting åt det. Det är en av de negativa effekterna av det mycket rigida regelverket på bostadsmarknaden i Sverige. Det finns inte någon anledning och knappt någon möjlighet för bostadsproducenterna att forska kring nya lösningar, planlösningar m.m., när regelverket i detalj styr hur en bostad skall se ut. Det finns inte någon möjlighet att forska fram alternativa vägar, därför att de går ändå inte att omsätta i praktiken. Det är det socialdemokratiska regelverket som är orsaken till den låga nivån på forskningen inom byggområdet. Rune Evensson sade att fribyggena minsann inte har varit någon succé och frågade vad moderaterna är ute efter — är det sänkt standard? Nej, det är det inte. Jag sade i mitt inledningsanförande att vi moderater är ute efter att se till att det produceras bostäder som människorna efterfrågar, inte de anställda på planverket, politikerna i boverkets styrelse eller i bostadsutskottet. Det är människornas efterfrågan som skall styra. Jag föreslår att Rune Evensson läser en rapport från byggforskningsrådet, nr 33 från 1986, som heter Normfritt byggande. Boendeerfarenheter av fribygget i Uppsala. Om herr Evensson läser den rapporten finner han att det ganska klart framgår att de människor som bor i detta område — som är ett exempel på ett fribyggeområde - trivs mycket bra med sitt boende. Omflyttningen i ett sådant område är lägre än i motsvarande områden. I denna undersökning har man till de boende ställt frågan: Om nu hyrorna — som i detta område blev ca 20 76 lägre än normalt — skulle höjas med 20 90, vad skulle ni göra då? Skulle ni bo kvar, flytta ete.? Den grupp människor som i största utsträckning svarade att de nog skulle tvingas flytta därför att de inte skulle ha råd med de boendekostnaderna var barnfamiljerna. Det är alltså inte bara ungdomar som gynnas av färre regler och fler fribyggen, utan det är också barnfamiljer. Jag vill dessutom påstå att alla människor i Sverige skulle gynnas av att reglerna sågs över och minimerades. Vad gäller smålägenheterna påstår Rune Evensson att vi moderater är ansvariga för sammanslagningen av smålägenheter. Om Rune Evensson ser på de moderata förslagen på detta område från förra året, året dessförinnan, slutet av 60-talet och ännu tidigare, kan han konstatera att vi moderater alltid har varit mycket kritiska mot dessa styrande regler, vilken utformning de än har haft. Även om herr Evensson försöker smyga undan, är det de facto socialdemokraterna som nu har ansvaret. Det är ni som i dagsläget försvarar regelverket, som har gett dessa negativa effekter exempelvis för ungdomarna, genom att massor av smålägenheter har försvunnit, trots att varje logiskt tänkande person har kunnat räkna ut med lilltån att det skulle bli ett ökat tryck just på smålägenheter därför att det för drygt 20 år sedan fanns många nyfödda i detta land. Via politiska beslut har ni planerat för en utveckling som går stick i stäv mot människornas efterfrågan. Att ungdomarna har drabbats är bara ett exempel på effekterna på bostadsområdet — det finns också exempel på att andra människor har drabbats. Jag vill också göra en liten kommmentar till detta att reglerna för utrymme för parkering och lastning m.m. skall ses över. Om man har den inställningen att bostadsbyggandet även vad gäller parkeringsutformningen skall styras av centrala dekret och uppfattningar från centrala myndigheter och politiker, har jag förståelse för att sådana här krav förs fram. Men hur ser verkligheten ut? Nio barnfamiljer av tio är de facto direkt beroende av att ha en bil. Skulle regelverket ändras så att exempelvis barnfamiljernas önskemål om tillgång till bil och till parkeringsplatser inte kan tillgodoses, hur blir då bostadsområdena? Troligtvis skulle det bara flytta in ensamstående yuppies och ett och annat miljöborgarråd med taxiblock. Det är inte sådana bostadsområden som jag gärna ser framför mig. Självfallet skall alla som vill ha möjlighet att välja var de skall bo, och då skall önskemålen om kringservice också uppfyllas. I många fall är en service som de boende önskar tillgång till parkeringsplats för den nödvändiga bilen. Bostadsmarknaden i allmänhet och regelsystemet i synnerhet måste vara mera anpassade efter människornas önskemål, inte efter våra eventuella politiska önskemål i bostadsutskottet eller planverket. Människor skall ha större möjlighet att bestämma var de skall bo och att påverka hur bostäderna skall se ut.

Herr talman! Jag tror att vi i huvudfrågan är ganska eniga, och det finns inte någon anledning att tänja debattreglerna i en våldsam debatt i dag — den kan anstå tills förslagen kommer. Rune Evensson sade att förslag kommer redan under hösten, och jag vill bara understryka vikten av att så sker. Då löper den här frågan enligt den ordning som vi har varit ense om i utskottet, och det är mycket viktigt och bra. Beträffande bomiljölagen är jag också optimistisk; jag tror att den kommer. Rune Evensson är visserligen beredd att avvakta de regler som boverket nu har satt i sjön, och det kanske kan vara ett steg på vägen i rätt riktning. Verkligheten kommer så småningom att tvinga fram ett förbud mot el i bostäder, men det hade varit bättre att besluta om det i tid, för att inte tappa tempo i kärnkraftsavvecklingen.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att avslutningsvis kommentera dessa bostadspolitiska debattsnuttar så här: Jag tycker att den klassiska bostadsdebatten mellan vänster och höger är mycket blodfattig och fantasilös. Vi behöver något annat, där vi inte enbart värnar om de besuttna, som högern gör, eller värnar om ett slags nedtryckt klass, som skall fortsätta att vara ned tryckt, som vänstern ibland, åtminstone i debatten, ger sken av att hävda — märkligt nog. Jan Sandberg menar att vi måste ha kvar parkeringslapparna runt om, därför att barnfamiljerna i så stor utsträckning behöver bilen. Men barnfamiljerna och många andra har blivit tvingade in i ett bilberoende just på grund av denna inreglering av bilparkering i bostadsområdena. En bilparkeringsplats tar minst lika stort utrymme som själva bostadsytan per person. Om vi skulle kunna avreglera och avveckla mycket av bilparkeringen och bilismen, så skulle vi kunna få en mycket behändigare stadsvolym; den skulle kunna minska till nästan hälften i idealfallet. Då minskar ju också behovet av alla dessa bilar för transporter till och från dagis, och allt vad det kan vara. Det ligger mycket i att man skall avreglera bilparkeringen. Därmed minskar alltså behovet av bilparkering, och vi får en positiv återkoppling på något VIS.
Herr talman! Jag vill fråga Jan Sandberg vem det är han talar för egentligen, när han mekaniskt upprepar sitt krav på mindre regler. Är det byggnadsämnesindustrin som vill ha mindre regler! Jag tror att byggnadsämnesindustrin tycker att det är bra att ha normer och regler att utgå från när man tillverkar allt material som används i byggbranschen. Vad har man annars för utgångsläge för att kunna producera billigt material genom t.ex. serietillverkning? Man kan klara detta tack vare att vi har normer och regler som talar om hur det skall se ut i stort sett. Jag tror att inte heller byggnadsindustrin helhjärtat ställer upp bakom Jan Sandbergs uppfattning. Vad kan den boende i ett område där det råder enorm bostadsbrist ha för möjlighet, om man bygger bostäder med dålig standard? Han är tvungen att ta den bostad som erbjuds, han har ingen valmöjlighet. Detta är alltså vad man kan tvinga fram i en överhettad situation. På den tiden när det försvann flest bostäder i Sverige genom sammanslagningar, hette bostadsministern Birgit Friggebo. Dessa sammanslagningar har minskat kraftigt på senare år. Jan Strömdahl var också inne på frågan om regler. Jag håller med honom om att regler självfallet är ett skydd för konsumenten. Moderaternas uppfattning är att mindre regler ger fler bostäder för ungdom, medan vi tror att vi har minskat annat byggande och på det sättet tvingat fram en hel del nya bostäder. Vi har praktiskt taget fördubblat bostadsbyggandet på tre år, mellan 1985 och 1988. Och som jag sade i mitt huvudanförande har Jan Sandberg och hans parti hela tiden röstat emot alla dessa förslag. Jan Sandberg har alltså inte bidragit med någonting för att få fram fler bostäder för ungdomar. Jag tycker att Agne Hanssons inlägg var sympatiskt. Vi bör alltså lämna debatten om sjuka hus därhän i dag, för vi är överens om att vi måste göra någonting åt problemet. Jag förväntar mig också ett förslag här i kammaren snarast möjligt om dessa frågor. Om vi sedan behöver en bomiljölag — det får vi avgöra i samband med att dessa frågor tas upp. Jan Strömdahl påstår att parkeringsutredningen inte behandlar samma saker som han har motionerat om. Jag menar att när dessa frågor tas upp i en proposition, kan vi ta upp även sådana saker till diskussion. Som jag sade i mitt anförande sitter Jan Strömdahl med i den grupp som lägger fram förslag om ändringar i PBL. Han borde kanske ha väckt frågan där. Jag känner inte till om han har gjort det och inte fått gehör för sin uppfattning. Men vi kommer att ha större erfarenhet under våren, och vi kan då diskutera frågan, tycker jag. Siw Persson frågar mig vad standard är. Timmen är sen, och jag menar att vi inte kan ägna tid åt undervisning i detta ämne.
Herr talman! Timmen är sen, och jag vet att många väntar på att den här debatten skall sluta. Jag skall fatta mig mycket kort. Två kommentarer: Vilka är det vi värnar om egentligen? frågade en ledamot här. Är det inte de besuttna som moderaterna värnar om? Nej, det är det inte. Det är de besuttna som tjänar på den nuvarande bostadspolitiken. Det är de som har penningar eller känningar — tjocka plånböcker eller tjocka adressböcker. De fixar sig alltid en bostad. Det är alla de som i dag har problem som vi värnar om. Med anledning av Rune Evenssons inlägg vill jag säga: Nej, det är inte byggindustrin som vi värnar om när vi säger att vi vill minska antalet regler. Byggindustrin tycker att det är jättebra att inte behöva satsa en massa pengar på forskning och utbildning. Och ju mer regler som finns, desto mindre blir möjligheten för olika företag att konkurrera. Vi vet ju att företagare ogärna ser att man har fri konkurrens på olika områden — i vissa avseenden — och ofta gärna ser att de själva är ensamma på marknaden. Nej, det är de boende, de som vill ha bostad och de som i dag har bostad, som vi vill stödja. När det gäller byggforskningsrapporten om fribyggeområdet nöjde jag mig inte med att läsa bara den om vad som hade hänt i fribyggeområdet. Jag begav mig i väg till Uppsala och hälsade på människor som bodde där. De såg mycket frågande ut när jag talade om att det fanns människor i toppen av bostadsbyråkratin som kallade deras bostäder för kaninlådor. De kände inte igen det resonemanget. De stortrivdes i dessa bostäder, och de var extra glada för att de kunde betala ungefär 20 90 lägre hyra. Det är medborgarnas önskemål vi sätter främst, inte någon annan kategoris önskemål.